Herr talman! Jag begärde ordet bara för att bekräfta vad justitieministern antog, nämligen att jag skulle vara fullt tillfredsställd efter hans senaste anförande. Det är jag.

Herr talman! Jag vill försäkra herr Levin att vi i våra strävanden att förenkla röstningsproceduren ingalunda kommer att försvåra för dessa kategorier — sjuka, invalider och åldringar — att utnyttja de nya möjligheter som de nu har fått att delta i valet. Jag tror att det system som för närvarande är valtekniska utredningens arbetsmodell tvärtom ytterligare kan underlätta för dessa kategorier att rösta.

Herr talman! Herr Ohlin har i en interpellation frågat mig om regeringen avser att senast i början av nästa år föreslå en betydande förstärkning av polisens personalresurser i syfte att förebygga brott, öka tryggheten för medborgarna och möjliggöra att lagöverträdelser mer än för närvarande blir uppklarade och beivrade. Herr Fridolfsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av den senaste tidens alarmerande rapporter om eftersläpningen då det gäller utredning av begångna brott. Jag ber att få besvara frågorna i ett sammanhang. Ökningen av brottsligheten har varit betydande under de senaste åren. I genomsnitt har ökningen uppgått till ca 6 Zoo under vart och ett av åren 1961—1967. I år har ökningen hittills varit större. Uppklaringsprocenten för samtliga brott som har kommit till polisens kännedom har under de senaste tre åren varit 31,3 resp. 32,7 och 33,7 Zo. Jag vill dock framhålla att den nu angivna uppklaringsprocenten anger endast den del av de under året anmälda brotten som har klarats upp under samma år. I realiteten klaras ett betydligt större antal brott upp än denna procentsiffra ger vid handen. Enligt nu föreliggande statistik motsvarade antalet brott som klarats upp under år 1967 och som anmälts under åren 1965—1967 45,3 Zo av de under år 1967 anmälda brotten. Brottslighetens utveckling har givetvis påkallat åtgärder från samhällets sida. Vid en bedömning av de insatser som har gjorts kan man inte endast se till personalresurserna. Jag har vid tidigare tillfällen redogjort för de åtgärder som har vidtagits och jag vill nu endast erinra om den genomgripande omorganisation av polisväsendet som skedde i samband med dess förstatligande den 1 januari 1965 och den avsevärda förstärkning av de materiella resurserna som har ägt rum i samband med förstatligandet och under tiden därefter. Sammanlagt har medel anvisats för nyanskaffning av materiel till ett belopp av omkring 100 miljoner kronor. Genom dessa åtgärder och genom förenkling av arbetsrutiner och liknande åtgärder har vi fått en betydligt mer effektiv polisorganisation. Även de personella resurserna har förstärkts i betydande omfattning. Under de tre senaste budgetåren har den lokala polisorganisationen tillförts 1100 tjänster. Jag är dock medveten om att förhållandena inte är tillfredsställande och att ytterligare ansträngningar måste göras för att förbättra läget och övervinna de svårigheter som finns. Ett led i dessa ansträngningar är en fortsatt personell och materiell upprustning av polisväsendet. Dessa frågor prövas för närvarande i det budgetarbete som pågår. Samtidigt fortsätter arbetet med att rationalisera förfarandet inom rättsvården. Enligt beslut av 1966 års riksdag och årets vårriksdag har antagits lagstiftning som har gett väsentligt ökade möjligheter att använda enkla och snabba former att beivra de talrika brotten av mindre grov natur. fr.o.m. den 1 juli i år tillämpas de nya förfarandena i full skala i hela landet. Rationaliseringsvinsterna av dessa reformer kommer samtliga myndigheter inom rättsvården, inte minst polisen, till godo. Vidare är rikspolisstyrelsens dagliga arbete till stor del inriktat på att göra polisarbetet på fältet enklare och mer effektivt. 1967 års polisutredning har i uppdrag att se över polisdistriktsindelningen i syfte att ytterligare förbättra organisationen. Trafikmålskommittén har i två betänkanden, kallade Förundersökning resp. Trafikmålsutredningar, behandlat frågor om «polisens utredningsarbete, främst i trafikmål. Betänkandena, som remissbehandlas för närvarande, innehåller flera förslag som är ägnade att underlätta polisens arbete och också kan bidra till att resurserna i ökad omfattning skall kunna inriktas på brottslighet av allvarligare natur. Förslag till lagstiftning på grundval av kommittéförslagen beräknas kunna föreläggas 1969 års riksdag. Även i fortsättningen kommer jag att ta initiativ till de åtgärder som är möjliga och lämpliga för att skapa en effektivare polisorganisation. Såsom herr Ohlin också har framhållit i sin interpellation kan brottsligheten inte bekämpas uteslutande genom förstärkningar av och rationaliseringar inom polisväsendet. Andra åtgärder måste också övervägas. För att komma till rätta med den ökande brottsligheten krävs därför på olika samhällsområden åtgärder som syftar till att inte bara bekämpa utan också förebygga brott. Dessa frågor är fortlöpande föremål för uppmärksamhet inom berörda myndigheter och i Kungl. Maj:ts kansli.

Herr talman! Justitieministerns svar innebär att regeringen har för avsikt att sörja för en fortsatt ökning av de personella och materiella resurserna inom polisväsendet, men någon stegring av den hittills otillfredsställande takt med vilken de personella resurserna växt ställer justitieministern inte i utsikt. Han vill över huvud taget inte gå in på frågan med något yttrande som kan gälla den kommande budgeten. Jag vill beklaga att det inte framstår som så självklart att krafttag måste tas att justitieministern skulle sett sig i stånd till att något antyda en större beslutsamhet än hittills under 1960-talet. Det är klart att rationaliseringen och den materiella upprustningen inom polisväsendet måste fortgå. Dessa åtgärder är nödvändiga, och de har utan tvivel spelat en stor roll. Utan dem skulle läget ha varit väsentligt sämre, men uppenbarligen räcker de inte. Av de senaste årens erfarenheter att döma tycks regeringen inte till fullo inse hur allvarligt läget är. Här kan hänvisas till den överdrivna och olämpliga utsträckning i vilken övertid måste användas, vilket ju medför nedslitning av personal och andra olägenheter. Likaså måste det framstå som otillfredsställande för de inom polisväsendet arbetande att uppklaringsprocenten är alltför låg. Polischefernas och andra polismyndigheters bedömning framgår klart av deras petita. Polischeferna begärde i fjol 2 712 nya tjänster, och de begär i år nästan lika många — 2 537, om jag kunnat läsa rätt. Rikspolisstyrelsen prutade i fjol ned förslaget med nära 75 procent till 714 nya tjänster. Oppositionen ställde sig bakom detta förslag, men regeringen prutade ytterligare ett par hundra tjänster. I år har rikspolisstyrelsen uttalat att den väntar att det under en femårsperiod skall komma att behövas ytterligare 4 000 nya polis män. Sannolikheten talar nämligen enligt styrelsen för att man får räkna med en fortsatt årlig ökning av brottsfrekvensen med cirka 10 procent — i sanning en dyster siffra! Såvitt jag kunnat se, föreslår rikspolisstyrelsen att för nästkommande år antalet tjänster skulle ökas med över 1000 stycken. Polismästaren i Stockholm har lagt fram ett förslag för Stockholms del i vilket han har upptagit 220 man extra.

Denna ökning av brottsfrekvensen gör sig gällande på många områden. Jag skall inte trötta kammaren med en massa siffror. Jag vill bara nämna att frekvensen här i Stockholm under första halvåret i år jämfört med första halvåret i fjol stigit med ungefär 30 procent. Alla vet också att ungdomsbrottsligheten har en tendens att öka och att antalet återfall bland ungdomsbrottslingarna är skrämmande högt. Även de svåra våldsbrotten har en stigande tendens. Vid sidan av detta, som anger lägets allvar, har man att beakta det icke tillfredsställande uppklarandet av brott. Justitieministern nämnde nyss att man under 1967 med på visst sätt gjord beräkning kommit fram till att ungefär 45 procent av de brott som kommer till polisens kännedom blir uppklarade. Det är i och för sig värdefullt att denna siffra nämnts, då den såvitt jag kan förstå är i ett avseende mera rättvisande än den lägre siffra som annars brukar citeras. Men läget är i alla fall ingalunda sådant som man skulle önska. För ett par år sedan uppklarades i Stockholm cirka 10 procent av bilstölderna och tillgreppen ur bilar. Hur det är just nu har jag inte kunnat inhämta. Denna i vissa fall mycket låga uppklaringsfrekvens har en tendens att leda till ökad brottslighet. Om risken att »bli fast», som det heter, är ringa, frestas många i svaga ögonblick att gå vidare, börja med billån och sedan fortsätta med annat. Skadegörelse på allmän egendom är ett sådant där brott som ofta börjar av rent okynne, och sedan kan vederbörande vara ute på ett sluttande plan. För inte minst vår ungdom kan sådana i och för sig mindre allvarliga brott bli inkörsporten till värre. En stor del av allmänheten får också mindre respekt för lag och ordning, d. v. s. samlevnadsreglerna i vårt samhälle, om uppklaringsfrekvensen är låg. Vi vet också att det tar alltför lång tid, innan brottsutredningarna kan påbörjas eller i varje fall slutföras. Det är klart att det då blir svårare att göra utredningen än om den kunde ske genast och snabbt. Det blir alltså mindre rättstrygghet på den vägen både för de skadelidande och för människor som kanske är oskyldigt misstänkta för brott. Man skall inte förbise den sistnämnda gruppens högst berättigade intressen. Den 1 juli i fjol var antalet balanserade brottsfall omkring 150 000. Herr talman! Jag skall inte nämna fler siffror, men jag vill göra ett litet tillägg: man kan fråga sig om samhället inte tar något för lätt på de förluster som medborgarna lider genom att andras brott åsamkar dem förluster eller personlig skada. Jag tror att detta är ett problem som bör tas upp till förnyat övervägande. En naturlig slutsats av alla dessa förhållanden är att en förstärkning av ordningsmakten är högst angelägen. En bättre övervakning genom ett starkare polisväsen skulle förebygga och förhindra brott i många fall. Jag nämner som exempel på sådana brott bilstölder, skadegörelse, misshandel, rån och inbrott. Sådana brott äger nämligen till stor del rum på offentliga platser eller eljest så att de kan iakttas. Enligt rikspolisstyrelsens uppgift är cirka 50 procent av samtliga brott av sådant slag. I dessa fall skulle alltså, såvitt jag kan se, brottsfrekvensen kunna minskas genom en skärpt övervakning. När det gäller trafiksäkerheten vet vi att trafiköverträdelserna minskas, om man har en effektiv trafikövervakning. Även i detta fall finns det alltså möjligheter att nedbringa antalet lagöverträdelser genom en vidgad och skärpt övervakning. Därtill kommer att respekten för trafikreglerna avtar när riskerna att bli fast minskar. En hel del av olyckorna på våra vägar skulle kanske aldrig inträffa eller i varje fall bli mindre allvarliga med en effektivare övervakning. Man kan också hänvisa till narkotikasmugglingen och distributionen av narkotika, som under senare år onekligen skapat ett behov av större personella och materiella resurser inom polisväsendet. En begränsning av narkotikadistributionen skulle leda till en minskning av narkotikamissbruket och därmed av de allvarliga sociala olägenheter som detta medför. Man kan också nämna att uppkomsten av organiserade kedjor som ägnar sig åt brottslig verksamhet — en allvarlig brottstyp — är ett problem som tyvärr kanske måste ägnas ökad uppmärksamhet i framtiden. Även detta ställer krav på polisväsendet. När dessa och liknande företeelser förs på tal brukar man från regeringens sida svara, att det visserligen ligger mycket i detta men att man här liksom eljest måste göra en ekonomisk avvägning mellan dessa åtgärder och andra nyttiga samhällsåtgärder. Detta är naturligtvis i och för sig riktigt, men detta argument måste användas med stor försiktighet. För det första har, som jag nämnde, övertidsarbetet inom polisväsendet betydande omfattning, och detta blir väsentligt kostsammare än en ökning av antalet tjänster. Detta övertidsarbete är så omfattande, att det motsvarar många hundratal nya tjänster — troligen i själva verket någonting mellan 1000 och 1500 nya tjänster. För det andra är det så att man genom den bättre övervakning jag nyss talat om, t.ex. när det gäller trafikväsendet, skulle kunna vinna betydande samhällsekonomiska fördelar. Ett mindre antal trafikolyckor med därav följande minskning av bilskadorna och framför allt av personskadorna skulle — om man nu nöjer sig med att blott se det hela ur rent ekonomisk synvinkel, vilket man inte bör göra — medföra betydande samhällsekonomiska vinster. Jag skulle önska att justitieministern lät några experter räkna ut hur mycket landet skulle spara om trafikolyckorna till följd av en bättre övervakning reducerades med t.ex. 5 eller 10 procent, vilket inte förefaller vara ett orealistiskt antagande. Att man skulle göra besparingar på hundratals miljoner kronor är uppenbart.

Jag skall inte, herr talman, själv våga mig på någon uppskattning, men jag hemställer alltså att man inom rege ringen låter göra en sådan uppskattning. Jag vågar uttala en förmodan att justitieministern tillhör dem som kommer att bli förvånade när han finner hur stora de belopp är som på olika vägar skulle inbesparas för samhället genom större resurser åt polisväsendet. Det är klart att det här inte bara är fråga om fler befattningar inom polisväsendet, utan det gäller också som jag tidigare sagt de materiella resurserna, det gäller personalens arbetsförhållanden — mycket och pressande övertid är olämpligt — och många andra ting. Det gäller också allmänhetens förståelse för ordningsmakten och för vikten av dess insatser. Det är ett av ett sant demokratiskt samhälles väsentliga drag att allmänheten har en positiv inställning till ordningsmakten. Medborgarna som har ansvaret för detta samhälles styrelse bör ju också ha en positiv inställning till den sida av samhällsverksamheten som består i att ordningsmakten fullgör sin viktiga uppgift inom rättssamhällets ram. Enligt min mening har denna aspekt på frågan inte tillräckligt uppmärksammats i den offentliga debatten. Jag tror att regeringen med större bestämdhet kunde företräda denna synpunkt och att man genom utvidgad objektiv information kunde främja en sådan opinionsbildning och därmed en ökad förståelse för demokratins krav i detta avseende. Jag tror också att man via skolväsendet kan göra mer än som sker på detta område. I övrigt gäller det naturligtvis att förbättra kontakten mellan medborgarna och dem som arbetar inom polisväsendet; att poliserna vid sitt arbetes utförande ofta omges av mer eller mindre fientligt inställda grupper på gator och torg måste ju skapa mycket svåra arbetsförhållanden för dem. Naturligtvis förekommer det polisövergrepp — det är självklart att sådana icke helt kan undvikas — och naturligtvis bör de beivras. Men de skulle bli färre, tror jag, om man hade mer av samarbetsanda mellan allmänheten och ordningsmakten och om polisen inte hade otillräckliga personella resurser, vilket ofta medför arbete under ytterst påfrestande förhållanden. Att polisen i Sverige fyller sin uppgift på ett förtjänstfullt sätt, därom var man ju i statsutskottet i våras och jag förmodar också i kammaren helt ense, vilket jag med tillfredsställelse konstaterar. Det är klart att polisväsendet endast utgör en sida av rättsväsendet, ehuru som sagt en viktig sida. Kriminalvården är en annan mycket viktig sida, och på det området återstår mycket att göra. Det behövs inte minst ökad forskning, men detta är ett ämne som faller utanför ramen för min interpellation i dag. De häktades rättsställning och möjligheter att få leva under drägliga förhållanden under häktningstiden är också problem som skulle förtjäna ytterligare uppmärksamhet. Herr talman! Vi är eniga om att den sociala tryggheten har vuxit och att detta är ett stort framsteg. Men i ett annat avseende har tryggheten inte vuxit utan snarare avtagit. Jag tänker på den otrygghet som råder genom växande risker för person och egendom. Det är faktiskt så att många människor, kanske särskilt äldre och sjuka men inte bara dessa, är ängsliga när de skall ge sig ut på gatorna. Många känner till och med något av skräck vid tanken på att gå ut i varje fall efter mörkrets inbrott. Risken för överfall anses vara och är faktiskt inte oväsentlig. Förhållandena i tunnelbanan i Stockholm är ofta vidrörda. Att där finns allvarliga problem erkänner alla. Finansborgarrådet Per-Olof Hanson har ju i skrivelse till statsministern i somras påpekat de otillfredsställande ordningsförhållandena i Stockholm och hänvisat speciellt till förhållandena vid tunnelbanan. Ordning och säkerhet till liv och lem och egendom är något som staten bör trygga, och det är en primär uppgift för staten. Det moderna rättssamhälle som vi lyckligtvis kan glädja oss åt i Sverige löste för några årtionden sedan den uppgiften snarast något bättre än dagens samhälle gör. Respekten för samhällets rättsregler tycks i vissa avseenden och vissa kretsar avta. Risken för överfall och egendomsförluster tycks växa. Risken för lagöverträdarna att bli fast ökar däremot inte och är i varje fall alltför ringa. Herr talman! Om jag skall sammanfatta mina synpunkter vill jag säga att det från samhällets sida krävs energiska insatser för ökad respekt för lag och ordning. Ansträngningarna att förebygga lagöverträdelser bör vidgas. Genom ökade resurser måste man eftersträva en väsentlig ökning av uppklaringsprocenten. En snabb uppklaring och lämpliga samhällsåtgärder i anslutning därtill — alltså utan onödig tidsutdräkt — Ökar effektiviteten och skyddar de oskyldigt misstänkta. I alla dessa avseenden kan en förstärkning av ordningsmakten betyda mycket. Men det är som jag nyss sade endast en sida av samhällets verksamhet, låt vara en viktig sådan. Säg inte att man i förväg vet att det blir för dyrt att göra väsentligt mer än nu. Kostnaderna skulle till mycket stor del uppvägas av besparingar och minskade förluster genom lägre brottsfrekvens, mindre antal och mindre svåra trafikolyckor m.m. Framför allt skulle vårt samhälle erbjuda en bättre miljö för människorna att leva i — bättre för dem som nu lockas in på brottets bana men bättre också för andra människor som önskar leva i trygghet för liv och egendom under skydd mot godtyckliga egendomsförluster. Det krävs som sagt en serie av olika slag av rättsvårdande insatser, inte bara en förstärkning av ordningsmakten. Därom är vi alla överens. Mycket beror också på om Sveriges folk i växande grad hävdar humanitära ideal. Man bygger inte ett verkligt välfärdssamhälle utan att samtidigt göra det till ett bättre rättssamhälle. Låt oss inte svartmåla men inte heller blunda för att det finns mörka fläckar. Det återstår i dag ännu åtskilligt att göra och mycket därav brådskar.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Det var naturligtvis väntat men fördenskull inte mindre tillfredsställande att justitieministern i svaret skulle deklarera uppfattningen att den rådande situationen inte är acceptabel. Vi har väl därför anledning att räkna med en ökad benägenhet från regeringens sida att ta itu med denna allvarliga utveckling. Givetvis hade det varit ännu bättre om man på ett tidigare stadium velat lyssna till uttalanden, icke minst från högerhåll, om de allvarliga farhågorna. Den statistik som i dag läggs till grund för bedömandet av brottsligheten visar att två tredjedelar av alla brott inte blir uppklarade. För Stockholms del innebär detta att årligen över 20 000 brottslingar går fria därför att polisen inte hinner ta upp fallen. Dessa skrämmande siffror, som även redovisats i den justitieministern närstående tidningen Aftonbladet, visar i sin nakna realism att det är illa ställt på detta område i det svenska samhället. Det måste tilläggas att hela statistiken bvgger på de brott som kommer till polisens kännedom. Det faktiska antalet brott torde vara avsevärt högre. Många människor drar sig emellertid i dag för att anmäla de våldshandlingar de blivit utsatta för och en tänkbar förklaring härtill är att många vant sig vid en viss brottslighet, därför att samhället inte haft tillräckliga resurser. Asocialiteten och, det får man väl säga, den tilltagande busaktigheten har medfört att många äldre människor, framför allt kvinnor, i dag knappast vågar bege sig ut ensamma i våra större städer sedan skymningen fallit. Men det är inte bara ett storstadsproblem. Den pressdebatt som följt efter en hög svensk polischefs uttalanden om brottsutvecklingen och eftersläpningen då det gäller utredningen av begångna brott tyder på att hans mening även delas av många som bor utanför siorstadsregionerna. Det gäller ett samhällsproblem och en utveckling som spritt sig till avkrokarna i landet, och det ger ett kusligt perspektiv på längre sikt. Det är politikernas skyldighet att söka skapa respekt för lagar och förordningar och att stödja polisen i dess arbete. Trots att lag och ordning är en grundförutsättning för den enskildes trygghet har det vuxit fram tendenser inom en minoritetsgrupp att betrakta de människor som talar om dessa saker som närmast suspekta. Man menar att det är någonting misstänkt med dem som talar om lag och ordning i vårt land, och man hänvisar till den ena eller andra diktaturregimen där härskarna talar mycket om lag och ordning för att dölja att de utnyttjar polisen för syften som inte har ett dugg med rättssäkerhet att göra. Även om nu denna kategori inte anser att det är riktigt fint och absolut inte tillräckligt radikalt att säga ifrån att vår poliskår är underbemannad och behöver förstärkas, rör det sig dock om en realitet och en nödvändighet.

Herr talman! Jag var närmast benägen att börja detta anförande på samma sätt som jag började min replik till fröken Ljungberg tidigare i eftermiddag, men jag wvet att ledamöterna i talmanskonferensen med otålighet väntar på att debatten skall sluta, eftersom ett sammanträde är utsatt. Det som anförts här sedan jag lämnade mitt interpellationssvar föranleder mig emellertid att göra några kommentarer. I motsats till herr Ohlin har herr Fridolfsson i Stockholm inte läst igenom hela det avsnitt i interpellationssvaret där jag talar om uppklaringsprocenten, och därför har han inte heller dragit de rätta slutsatserna av vad jag har sagt. Sedan skall jag övergå till att säga något om vad som hänt efter polisväsendets förstatligande. Herr Ohlin kan man väl säga var missbelåten med att jag inte antytt vad nästa års statsverksproposition kommer att innehålla. Men jag började arbeta i kanslihuset redan under samlingsregeringens tid, och jag fick redan då lära mig — vilket väl också herr Ohlin har fått göra — att man inte i oktober månad berättar om vad som eventuellt kommer att skrivas i statsverkspropositionen. Budgetberedningen är ju ännu inte avslutad; den är inte slut förrän trycklov ges. Det har hänt mycket under de år som polisväsendet har varit förstatligat. Jag nämnde att 1 100 nya tjänster har inrättats under den tiden. Vi kan jämföra det med vad som hände tidigare. Under de åtta åren fr.o.m. 1956 t.o.m. 1963 inrättades i Stockholm 133 nya tjänster och i Malmö 70. Däremot indrogs 15 tjänster i Göteborg.

Vad sedan materielförhållandena angår har bilbeståndet mer än fördubblats. Även motorcykelbeståndet har ökat. Antalet egna helikoptrar är för närvarande fem, och dessutom förhyres åtskilliga maskiner under sommarhalvåret. Förr fanns det inga helikoptrar. Slutligen har antalet hundar i polistjänst ökat med 150 procent. Tillsammantagna har de rationaliseringar som vidtagits motsvarat, räknat i årsarbetskrafter, ungefär hälften av det antal nya tjänster som inrättats efter förstatligandet. Herr Ohlin nämnde borgarrådet Hansons framställning i somras. Det dröjde bara en vecka innan regeringen svarade och de nya övervakningsanordningarna med TV installerades i Stockholms tunnelbanor. Jag vet ännu inte hur mycket som genom denna åtgärd kommer att inbesparas i form av årsarbetskrafter, men jag kan nämna att vi genom införandet av TV-bevakning på Central stationen här i Stockholm vann två saker. Dels skapades lugn och ordning, dels sparade vi in 20 årsarbetskrafter, och detta betyder ganska mycket. Herr Ohlin berörde också frågan om allmänhetens inställning till ordningsmakten och ansåg att regeringen med större bestämdhet skulle ta ställning till förmån för ordningsmakten. Ja, men det har ju genom den opinionsundersökning, som rikspolisstyrelsen låtit göra, framgått att polisen i stort sett åtnjuter allmänhetens förtroende. Jag hade också tillfälle i denna kammare att två gånger under vårsessionen i olika debatter, som gällde ordningsmakten, uttrycka min stora tillfredsställelse över att så många av kammarens ledamöter så positivt bedömde polisens insatser. Under de 37 månader som jag hittills haft ansvaret för polisväsendet har jag kommit fram till den uppfattningen att vi nog har världens bästa poliskår.

Herr talman! Bara en fråga till justitieministern. Naturligtvis är det omöjligt att i oktober månad, låt vara den sista dagen i månaden, säga något om den budget som skall framläggas i januari. Men man kan väl ändå ställa den frågan, om justitieministern avser att ge högre prioritet åt polisväsendet än vad som tidigare skett. Visst har år efter år resurserna utökats både kapitalmässigt och på annat sätt, men detta har ju inte varit tillräckligt med hänsyn till den genomförda arbetstidsförkortningen och framför allt inte med hänsyn till behovet.

Herr talman! Justitieministerns yttrande föranleder inte någon längre kommentar från min sida; jag kan i stort sett hänvisa till vad jag redan har sagt. Trots den utökning av antalet tjänster som kommit till stånd och trots att det nu finns mera av modern materiel är läget långt ifrån tillfredsställande, och det är justitieministern säkerligen överens med mig om. Då är det ju inte heller så mycket vunnet med att tala om vad som skett eller inte skett på det kommunala planet under 1950-talet. Detta är ett nödfallsargument, herr statsråd. Får jag bara tillfoga några reflexioner. I svaret anges att antalet tjänster har vuxit med ungefär 1100 på tre år. Rikspolisstyrelsen begär mu för nästkommande år på en gång ungefär lika många nya tjänster, och det är ju talande nog. Man begär också att det skall planeras för tillsättning av ytterligare 4 000 tjänster under en femårsperiod — om jag nu läser rätt. När vi från vårt håll framförde tanken på i varje fall en treårsplan fick vi inte omedelbart förståelse för detta, men jag hoppas att det går bättre nu. Kvar står emellertid det faktum att regeringen hittills har genomfört mycket väsentliga nedprutningar av rikspolisstyrelsens förslag, som inneburit endast en bråkdel av vad polischeferna för sin del föreslagit. Nu säger justitieministern att man inte kan i förväg säga något om vad som kommer att stå i budgeten. Nej, jag begärde heller inga siffror. Jag bara trodde att justitieministern skulle ha kunnat ange att regeringen tog så allvarligt på denna fråga att man ställde i utsikt något kraftigare åtgärder än hittills. När vi ser hur justitieministerns partivänner i stadshuset agerar då det gäller en offentlig debatt före godkännandet av en stat, måste vi beundra den utomordentliga renlärighet som justitieministern här företräder. Han icke blott avböjer att ta någon siffra i sin mun — vilket ingen har begärt — utan han undviker att ens använda något adjek tiv för att karaktärisera vad vi kan vänta oss. Vi får alltså ge oss till tåls, herr justitieminister, men jag har i alla fall angivit något av ett synsätt som jag tror att jag inte är ensam om att företräda. Till sist instämmer jag i justitieministerns uttalande att det är glädjande att enligt gjorda Oopinionsundersökningar polisen åtnjuter allmänhetens förtroende. Jag tror att den i hög grad förtjänar ett sådant förtroende. Men jag är inte alldeles säker på att justitieministern skall utgå ifrån att en opinionsundersökning visar att allting är tillfredsställande. Jag tror att en del återstår att önska när det gäller den samarbetsanda, den känsla av medborgaransvar för att ordningsmaktens arbete utföres under goda förutsättningar, som bör vara naturlig i en demokrati. Jag tror, herr justitieminister, att det finns utrymme för en fortsatt utveckling i den riktningen som glädjande nog tycks ha varit ganska markerad under de senaste åren.
Herr talman! Jag är helt enig med herr Ohlin i hans senaste inlägg. Men när herr Ohlin karaktäriserade mitt åberopande av vad som hade skett före förstatligandet som ett nödfallsargument så är det helt felaktigt. De försummelser som har gjorts under en lång rad av år kan inte omedelbart och i ett sammanhang repareras. Det krävs tid för det. Herr Fridolfsson i Stockholm talade om prioritering. Ja, vad skedde för innevarande budgetår? Jo, hela statsförvaltningen tillfördes 1400 nya tjänster. Av dem fick rättsvården 850, d.v.s. 60 procent av allt nytt i fråga om tjänster inom statsförvaltningen. Jag har tvekat att åberopa dessa siffror därför att jag varit orolig för att jag skulle väcka mina kollegers avund. Av dessa 60 procent, de 850 tjänsterna, tillfördes polisväsendet i runt tal 500 polistjänster. För dem av kammarledamöterna som är intresserade av att få åskådliggjort hur utvecklingen ter sig på materialsidan har jag låtit i bänkarna dela ut en broschyr med en bild av hur västeråspolisens fordonspark såg ut före förstatligandet och hur den ser ut nu. Jag tror att den bilden bättre än något annat visar vad som skett på detta område.

Herr talman! Justitieministern säger att det tar tid att reparera gångna försummelser. Ja visst, men regeringen prutar ju väsentligt även på rikspolisstyrelsens äskanden som är en liten del av vad polischeferna har begärt. För innevarande budgetår är polischefernas äskanden av styrelsen nedprutade till ungefär en fjärdedel, och sedan prutar regeringen i alla fall. Såsom uttryck för en målmedveten strävan att reparera vad som har försummats är väl detta ändå otillräckligt! Jag tycker att de förslag som har framlagts av oppositionen ter sig motiverade. Att det tar tid att reparera försummelserna har man hittills motiverat med att man inte på en gång kan rekrytera så många nya tjänster, ty arbetsmarknaden tillåter inte detta. Men som bekant har arbetsmarknaden under år 1967 och, såvitt jag vet, under första hälften av år 1968 varit sådan att möjligheterna till en god rekrytering har varit långt större än tidigare med ett mera ansträngt arbetsmarknadsläge. Det skälet kan alltså nu inte anföras på samma sätt.

Jag hoppas att justitieministern skall tillsammans med andra experter ägna den frågan en mycket stor uppmärksamhet. Jag tror nämligen att där ligger nyckeln till en lösning av problemet att få både finansminister Sträng och andra ledamöter av regeringen liksom alla i denna kammare att acceptera en snabbare förstärkning av polisväsendets resurser än vi har upplevt under senare år.
Herr talman! Bilden över upprustningen av västeråspolisens fordonspark ser otvivelaktigt imponerande ut, men var är personalen?

Herr talman! Bilden i broschyren visar på övre delen museiföremål och på nedre delen bruksföremål som är i användning, vilket förutsätter att det, eftersom vi ännu inte har robotar som sköter dem, finns poliser i fordonen när de användes. Herr Ohlin efterlyste min vilja att företa en utredning om vilka samhällsekonomiska besparingar som kunde göras med ett utökat polisväsende. Visst skulle man kunna sätta i gång en sådan utredning, men den är inte genomförd i en handvändning, och jag lär inte hinna få någon glädje av den i årets budgetarbete. Vad personalresurserna beträffar vill jag framhålla, att jag inte har åberopat rekryteringsläget, vilket är mycket gott för närvarande. Justitieministern skulle skaffa sig ytterligare argument för sina resonemang med finansministern och övriga kolleger genom en sådan här utredning, sade herr Ohlin. Jag tror att de siffror som jag åberopade i mitt förra anförande visar att jag har mycket bra tumme med herr Sträng. För den sakens skull behövs det nog inte någon särskild utredning.

Herr talman! Till förevarande utskottsutlåtande har jag fogat en blank reservation, och jag vill nu med några ord motivera varför. Sträckan Borlänge-—Mora är en av de få järnvägslinjer i det s.k. affärsbanenätet som ännu inte har blivit elektrifierad. I de likalydande motionerna I: 465 och II: 584 har vi framhållit att vissa förbättringar har skett på sträckan Stockholm-—Mora genom att diesellok har satts in. Därigenom slipper man lokbytet i Borlänge. Men för övriga transporter är det en olägenhet att ha dieseldrift mellan Borlänge och Mora. Jag förutsätter också att man skulle kunna utnyttja dieseltågen mera rationellt, om hela sträckan elektrifierades och vi slapp att utnyttja diesellok på sätt som nu sker. Detta problem kommer att bli än mer accentuerat om och när virkestransporterna från Ovansiljan föres över från flottning till landtransport. Allt talar för att man då kommer att utnyttja järnvägen för dessa transporter, och sannolikt insättes då pendeltåg som är specialutrustade för ändamålet. Detta gör att vi nu är av den uppfattningen att det borde föreligga starka skäl för att elektrifiera bandelen Borlänge— Mora. Jag vill dessutom erinra om att de trakter det här gäller utgör ett av landets mest betydelsefulla turistområden, och det ter sig då ganska orimligt att inte ha hela bannätet elektrifierat ända upp till Ovansiljan. SJ har nu gjort en överarbetning av elektrifieringskalkylen för sträckan, och den visar att investeringskostnaderna skulle bli ungefär 14 miljoner kronor. Man menar på SJ att det i nuvarande ränteläge kanske inte går att få en tillfredsställande räntabilitet på en sådan investering, inte ens om virkestransporterna från Ovansiljan till ostkusten kommer att ske på järnväg. På den punkten kan man självfallet inte göra någon definitiv bedömning innan frågan om virkestransporterna har färdigbehandlats mellan SJ och dess parter. Först när så skett kan man göra en ordentlig översyn av beräkningarna. Med hänsyn till att virkestransportfrågan ännu inte är slutbehandlad har SJ i sina petita för nästkommande budgetår inte lagt fram något förslag om elektrifiering av den aktuella bandelen. Statsutskottets fjärde avdelning har hänvisat till detta och till vad som dessförinnan anförts i remissyttrandet och därmed menat, att motionerna 1i varje fall vid detta tillfälle inte borde föranleda någon åtgärd. Jag vill begagna detta tillfälle till att för egen del understryka angelägenheten av att SJ så snart de pågående förhandlingarna kunnat slutföras mera utförligt redovisar sitt material för riksdagen och framlägger förslag om genomförande av den av oss önskade elektrifieringen. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets hem ställan, i den förhoppningen att frågan redan nästa år skall komma tillbaka.

Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Eliasson anfört beträffande statsutskottets utlåtande nr 145. Jag har varit med om att underteckna en motion som behandlas i förevarande utlåtande. Vi har i motionen föreslagit att medel skall anvisas till elektrifiering av bandelen Borlänge—Mora. Vi har också, såsom herr Eliasson mycket riktigt påpekade, framhållit de olägenheter som är förenade med de nuvarande förhållandena. Man måste på sträckan Stockholm-—Mora stanna tågsätten i Borlänge för lokbyte för att kunna fortsätta upp till Mora. Dessa förhållanden gäller den konventionella trafiken. Det framhålles också i den utredning som SJ lägger fram att en elektrifiering av hela bandelen Mora—Stockholm skulle innebära en viss förkortning av restiden för den konventionella trafiken. Vi har nu fått en snabbförbindelse genom dieseltåget Siljan, vilket inneburit en vinst när det gäller att snabbt komma ned till Stockholm. En elektrifiering av hela bandelen skulle emellertid innebära att även den övriga persontrafiken med de konventionella tågen skulle gå snabbare. Vi har dessutom i motionerna framhållit att det kommer att ställas ytterligare krav på SJ i fråga om godstrafiken till följd av att flottningen, såsom det verkar, kommer att läggas ned i Dalälvarna. Virkestransporterna från Ovansiljan ned till kustområdena kommer då att läggas över på andra transportmedel. Detta kommer naturligtvis att ställa stora krav på goda vägtransporter. Jag har dock den övertygelsen att, för såvitt förhandlingarna mellan SJ och dem som skall få virket befraktat kan slutföras, en väsentlig del av virkestransporterna kommer att kunna läggas över på järnvägen. Under sådana förhållanden skulle det naturligtvis innebära en fördel om man hade en kontinuerlig elektrisk drift från detta område ned till kustområdena. Vi har velat understryka detta i vår motion. Vi menar att en övergång till elektrisk drift skulle innebära så pass stora fördelar att en investering för detta ändamål vore värd sitt pris. SJ anför i sin utredning att man med nuvarande ränteläge inte kan få en tillfredsställande förräntning på det kapital som man beräknar få lägga ned i de fasta anläggningarna. Å andra sidan menar man också att en ökning av virkestransportvolymen i viss mån kommer att göra kalkylen gynnsammare. Jag skulle vilja uttala den förhoppningen att den fortsatta undersökningen på detta område skall leda till att man får fram så pass gynnsamma kalkyler, att man anser det vara värt att göra den önskade investeringen för att få till stånd en elektrifiering av hela bansträckan mellan Stockholm och Mora. Jag menar också att det kan ha sin betydelse från både arbetsmarknadsoch lokaliseringssynpunkter att man på det sättet binder samman dessa områden i Ovansiljan med det elektrifierade bannätet i landet i övrigt. även dessa skäl talar alltså för att man bör se positivt på denna fråga. Herr talman! Jag vill endast uttrycka förhoppningen att den ifrågavarande utredningen kommer att slutföras så snart som möjligt och att den leder till ett för bygden positivt beslut. Något särskilt yrkande har jag således inte.
Herr talman! Till de båda företrädare för de lokala intressena som talat för motionerna vill jag som utskottets talesman säga att vi mycket väl kan instämma i förhoppningen att det inte skall dröja alltför länge innan det blir räntabelt och från ekonomisk synpunkt riktigt att göra en investering av den storleksordning det här gäller. Men jag begärde ordet för att understryka att ett affärsdrivande verk som SJ självfallet måste ha frihet — ja, rent av har skyldighet — att bedöma en investering av denna storleksordning från strikt företagsekonomiska synpunkter och i viss mån, i den utsträckning det spelar en roll, enligt samhällsekonomiska värderingsnormer. Var och en som studerar de aktuella siffrorna inser att avkastningen av en investering av denna storleksordning inom det aktuella området inte skulle ge samma utbyte som många andra investeringar som det återstår för SJ att göra. Under sådana förhållanden måste den nu föreslagna investeringen placeras längre ned på prioritetsskalan. Det är viktigt att vi i riksdagen har klart för oss att de affärsdrivande verken principiellt måste ha detta utrymme för sin handlingsfrihet. Och jag är övertygad om att det är möjligt att utan riksdagsbeslut påverka ledningarna för våra affärsdrivande verk i den riktning vi önskar, därest de faktiska ekonomiska faktorerna och andra omständigheter är sådana, att det är riktigt att verkställa investeringarna.

Herr talman! Statsutskottet hemställer om avslag på motionerna I: 57 och II: 84. Motiveringen är att det förslag som väckts i dessa motioner — vilka avlämnades i januari månad i år — nu har blivit biträtt genom att Kungl. Maj:t för 19 dagar sedan ändrade skolstadgan beträffande yrkesskolor på det sätt motionärerna önskade. Följaktligen erfordras ingen åtgärd från riksdagens sida, anser utskottet. Jag kan påpeka att samma förslag framfördes motionsvägen i fjol men då blev avslaget bl.a. med hänvisning till skolöverstyrelsens avslagsyrkande. Jag hälsar Kungl. Maj:ts beslut med tillfredsställelse och vill endast uttala en förhoppning att Kungl. Maj:t kommer att göra motsvarande ändring i skolstadgans bestämmelser beträffande grundskolan, eventuellt utan att motioner i frågan skall behöva väckas i riksdagen. Med denna förhoppning yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har tagit fasta på utbildningen vid Fyrisskolan i Uppsala — ett tekniskt gymnasium — av u-landsexperter på mellannivå. Jag har inte gjort det därför att jag är övertygad om att just detta sätt är det mest effektiva när det gäller att utbilda den typen av personal utan därför att jag, liksom många andra, tyckte att det verkade vara ett intressant experiment. Jag tror att det är nödvändigt att man använder litet fantasi och gör experiment på detta område. Vi har ett stort behov av experter för u-landstjänst och också av denna typ av personal på något lägre nivå. Det är ett faktum som jag tror att alla vi som hade tillfälle att besöka Indien och Pakistan och de svenska utbildningsprojekten där blev fullständigt övertygade om. Det är alldeles klart att de ekonomiska insatser som Sverige kan göra för u-länderna även om de blir väsentligt större än de är för närvarande, vilket de bör bli — kommer att vara marginella. Det kommer väl också våra personella insatser att vara, men jag tror att utvecklingseffekten av de personella insatserna är synnerligen stor i förhållande till de kostnader de drar och dessutom mycket viktig. Vi gjorde också den erfarenheten att det är alldeles tydligt att man, inom just de områden där man kan använda ingenjörer, efterfrågar experter i mycket stor utsträckning. Detta gäller t.ex. yrkesutbildningen i Pakistan, telekommunikationerna och en rad andra områden. Det är alltså inte fråga om att utbilda u-landsexperter; jag håller med utskottet om att man inte kan ha någon särskild utbildningskarriär för detta ändamål. Man måste ta folk med yrkeserfarenheter från Sverige eller från de områden i u-länderna som är aktuella. Det är i stället fråga om att ovanpå den ordinarie ingenjörsutbildningen lägga en kursverksamhet som innebär att eleverna får kunskaper i främmande språk och om u-ländernas förhållanden. Man skapar så att säga ett rekryteringsunderlag för framtiden — personer med teknisk utbildning som dessutom har viss inblick i tjänstgöring inom u-landsprojekt. I utbildningen vid Fyrisskolan ingick dessutom en ganska omfattande praktiktjänstgöring i u-länderna. Vidare tog initiativet i Uppsala fasta på förhållandet att man hade ett överskott på ingenjörer i Sverige vid den tidpunkten; jag vet inte hur det förhåller sig nu. Det innebär inte att de som blir över skall användas till u-landstjänst, utan det är de som är intresserade av en karriär i u-landstjänst eller i annan utlandstjänst som satsar på denna utbildning. En liknande utbildning finns för övrigt vid en del folkhögskolor. SIDA och andra remissinstanser har nu menat att man inte kan ta ställning till en fortsättning av utbildningen vid Fyrisskolan utan att också se på liknande utbildningar vid andra anstalter. Det är möjligt att detta är en riktig syn punkt. Jag tycker att experimentet i och för sig var så intressant att det kunde ha fått fullföljas i alla fall, men det kan ligga någonting i tanken att man skall se över hela denna kompletteringsutbildning för u-landstjänst även inom andra skolformer. Vad som däremot förefaller mig litet egendomligt i utskottets utlåtande är att man har menat att denna fråga bör föras upp på nordisk nivå, att det är Nordiska rådet som skall ta initiativet. Det rör sig här inte om att skapa något särskilt utbildningsinstitut eller någon speciell utbildningslinje, utan det gäller — som jag har sagt tidigare — att komplettera utbildning för andra syften med kunskaper om förhållandena i uländerna och med språkkunskaper. Denna utbildning måste alltså ändå vara förlagd till de enskilda utbildningsanstalterna i de olika länderna. Det kan i och för sig vara intressant med ett sådant initiativ även i de andra nordiska länderna, men jag kan inte se att det är något alternativ till en utredning av förhållandena här i Sverige. Det är också på detta sätt SIDA har velat ha det, om jag förstått dess remissvar rätt. SIDA säger i slutet av detta att denna fråga bör utredas men nämner inte i något sammanhang tanken att den skall utredas inom Nordiska rådets ram. Utskottet anser sig tydligen ha försäkringar om att denna utredning ändå kommer till stånd, eftersom både SIDA och skolöverstyrelsen har uttalat sig positivt om saken. Jag är inte lika övertygad om det. Det är riktigt att SIDA har uttalat sig positivt, men av skolöverstyrelsens yttrande framgår inte alls samma «positiva inställning. Därför tycks det mig kanske vara litet optimistiskt att tro att denna fråga skall bli utredd även utan direkt initiativ från riksdagen. Det är möjligt att utskottet har tänkt sig att den skrivning som föreligger skall vara ett direktiv till skolöverstyrelsen att starta en utbildning på detta område. I så fall är det gott och väl. Om det inte är tanken, innebär utskottets skrivning, även om den förefaller att vara positiv, snarast ett sätt att begrava denna viktiga fråga i tysthet.
Herr talman! Med anledning av detta statsutskottsutlåtande ber jag att få göra några erinringar. Jag skall dock inte gå in på det som närmast gäller Fyrisskolan. Då det gäller utbildning av u-landsexperter återstår förvisso ännu mycket att göra. Vi hade här i riksdagen för något mer än ett år sedan en fyrpartimotion, i vilken begärdes medel för utbildning av medicinsk-teknisk personal — den projekterade utbildningen skulle förläggas till Solviks folkhögskola — men tyvärr fick inte motionen tillräckligt stöd. Det har sedan lämnats vittnesbörd från olika håll om att denna utbildning skulle ha varit mycket värdefull. Det Bar visat sig, när personalen kommer ut och skall tjänstgöra inom SIDA och i missionssammanhang som volontärer och frivilliga med mycket god vilja och god yrkesutbildning på sitt speciella område, att det i alla fall hade varit bra med en utbildning redan här i Sverige som särskilt syftat på de förhållanden som man ställs inför där ute. Bland andra har arméöverläkaren, den person som har det högsta överinseendet över medicinen på detta område, sagt att det var en mycket fin utbildning som planerades den gången. De som reser ut har säkert satt sig in i förhållandena så långt det går, men när de står mitt i bushen eller djungeln eller i andra svåra förhållanden och skall ta hand om människorna befinns det att mycket enkla elementära saker kanske har förbigåtts. Dem hade de kunnat få reda på om det hade funnits en utbildning på detta område. Det står i motionerna att det är önskvärt att utvidga denna utbildning till andra nivåer och läroanstalter, och det är detta krav som jag menar måste tillgodoses. I likhet med herr Ullsten är jag tveksam om huruvida denna utbildning bör ombesörjas av Nordiska rådet. Jag tycker att klämmen i utlåtandet är riktig och positiv, men jag anser att utbildningen bör bedrivas i vart och ett av de nordiska länderna. Jag avvaktar resultatet av det beslut som kommer att fattas — om det blir något resultat över huvud taget. Sedan får vi väl se om vi kan återkomma i ärendet ett annat år.
Herr talman! Vår erfarenhet i SIDA :s styrelse understryker och bekräftar behovet av den vidareutbildning av ulandsexperter som motionärerna begärt. Detta behöver inte med nödvändighet betyda att man satsar på en biståndskarriär. SIDA har i sitt yttrande understrukit, att man hellre skulle se att det blev en viss cirkulation, d.v.s. variation och förnyelse av insatserna, samt att det kanske inte är lämpligt att en och samma person stannar i denna karriär under hela sitt liv. Till denna variation hör dock vad som antydes i SIDA:s yttrande, nämligen att man naturligtvis gärna skulle se att de personer som kommer till uländerna har en sådan grundutbildning, att de även kan flyttas över till andra internationella arbetsinsatser än dem som Sverige självt utövar på det bilaterala planet. Under alla omständigheter vill jag understryka vikten av att en sådan kursverksamhet kan bedrivas. Jag vill också gärna instämma i vad herr Nilsson i Agnäs yttrade nyss. Såväl han som herr Rubin, jag själv och några till har ju tidigare motionerat om en sådan utbyggnad av Solviks folkhögskola, som drives av Evangeliska fosterlandsstiftelsen, att den skulle kunna bli till hjälp, framför allt på det medicinska området, både för SIDA och missionen. Utskottets skrivning är, såsom här har sagts både av herr Ullsten och herr Nilsson i Agnäs, positiv. Jag beklagar emellertid att det i yrkandet inte har kommit med någon antydan om att vi i fortsättningen borde utreda och arbeta vidare på den utbildningslinje som beröres i motionen. Det är gott och väl att det står så välvilligt skrivet som det gör i utlåtandet, att vi även i fortsättningen skall följa det utbildningsbehov som föranledes av u-landsverksamheten och skapa möjligheter att tillgodose detta. Att frågan sedan skall tagas upp i Nordiska rådet må vara en sak för sig, men jag skulle gärna ha sett att vi även i själva riksdagsbeslutet hade fått in en antydan om att vi kommer att gå vidare på den utbildningsväg som antydes i motionen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Här har endast yrkats bifall till utskottets hemställan, varför det alltså inte finns någon anledning för mig att ingå i någon sorts polemik. Jag vill bara understryka att utskottet fullkomligt delar motionärernas och talarnas uppfattning om hur viktigt det är just med utbildningen av det folk vi skickar till u-länderna. Vi har SIDA som organ för denna uppgift. SIDA uppmärksammar denna fråga, ty det är en av dess huvuduppgifter att se till att vi får fram det bästa folket. Det bör komma den vägen. Efter vad jag hört har SIDA i sina petita för nästa år mycket grundligt tagit upp just utbildningsfrågorna. Dessa kommer alltså att gå den rätta vägen. Om Fyrisskolan och Solviksskolan kan inordnas i SIDA:s utbildningsverksamhet skall detta även ske. Men vi skall inte ha privat startade aldrig så välmenta skolor. Vi är på det klara med att om vi skall nå resultat och verkligen få valuta för de resurser vi sätter in, måste åtgärderna samordnas. SIDA är det sam ordnande organet. Detta hindrar dock inte att enskilda initiativ från olika håll kan vara av värde och bör kunna tas upp till behandling, men det får i så fall gå genom SIDA. När det gäller hänvisningen till Nordiska rådet menade vi ingalunda att vi skulle begrava frågan i en stor utredning där. Det är självklart att utbildningen måste ske på det nationella planet och inom varje land. Men frågan är så stor och gäller oss alla i så hög grad, att man bör ta upp den även i det nordiska samarbetet, om inte annat så för att utbyta erfarenheter. Det kan också tänkas att det kan ske ett visst utbyte och en viss komplettering av utbildningen i olika länder. Denna statsutskottets hemställan föranleddes av skolöverstyrelsens remissyttrande, vilket slutar med att nämna att detta borde kunna vara en fråga för Nordiska rådet. Det är alltså ingalunda fråga om något antingen — eller utan det är bara fråga om att tillvarata alla möjligheter på bästa möjliga sätt. Herr talman! Härmed ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det är utmärkt att vi är överens om syftet d.v.s. angelägenheten av att man får fram den här utbildningen. Jag tror också att vi är överens när det gäller bedömningen av SIDA:s intresse för denna typ av utbildning, dokumenterad både av styrelseledamoten i SIDA herr Rimmerfors och av SIDA:s remissvar. Det som jag ställt mig litet undrande till är att samtidigt som man får en positiv inställning från SIDA till en utredning av denna typ av utbildning inom den tekniska gymnasieutbildningen, inom folkhögskolan o.s. v., tycks man inom skolöverstyrelsen ha en annan uppfattning. Utan att närmare motivera det talar man där om att vi bör ha en nordisk utredning. Man får intryck av att SÖ önskar skjuta hela saken ifrån sig. Denna skillnad mellan SIDA:s och skolöverstyrelsens inställning är enligt min mening ganska viktig, ty även om SIDA har intresse för denna utbildning, är det dock Sö som skall stå för den. Det är Sö som måste ta initiativ för att det skall bli en utbildning av ifrågavarande slag. Det är också Sö som tagit initiativ tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsen till experimentet på Fyrisskolan, och jag gissar att SÖ varit initiativtagare också när det gäller folkhögskolorna. Man måste alltså ha skolmyndigheternas medverkan för att denna utbildning skall komma till stånd. Därför tycker jag att det är synd att utskottet valt att inta skolöverstyrelsens litet ointresserade ståndpunkt i stället för SIDA :s mera intresserade.

Herr talman! I det föreliggande betänkandet behandlas motioner i frågor som tidigare aktualiserats i riksdagen.

styrkt utredning i enlighet med i motionerna framställt yrkande. Utskottets socialdemokratiska ledamöter har reserverat sig, och jag vill helt kort motivera vår reservation.

Genom det beslut som fattades av 1963 års riksdag och den form av traktamentsbeskattning som då genomfördes har emellertid införts en ganska vidsträckt rätt till avdrag för ökade levnadskostnader i sådana fall som det nu gäller — alltså då en skattskyldig på grund av arbete bosätter sig på annan ort än den där hans familj är bosatt.

Den bestämmelsen finns således redan införd, och vi menar därför att det knappast nu är nödvändigt att utreda frågan på nytt. Denna bestämmelse ger också möjlighet till avdrag utan att dessa behöver verifieras. Regeln är ju den att taxeringsmyndigheterna med ledning av de traktamentsavdrag som redovisas av arbetsgivaren skall kunna bevilja avdrag för ökade levnadsomkostnader. I detta fall har arbetstagaren emellertid rätt att tillerkännas avdrag för ökade levnadsomkostnader även om traktamente inte utgått. Redan innan 1963 års regler trädde i kraft torde skattedomstolarna regelmässigt ha medgivit avdrag motsvarande sannolika kostnader utan att de skattskyldiga behövde före te några verifikationer. Att nu efter schablonreglernas ikraftträdande kräva verifikationer på alla utgifter strider enligt vår mening mot en av grundtankarna i de nya bestämmelserna. Med denna korta motivering och med hänsyn till att frågan enligt vår mening i allt väsentligt är löst ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Utskottet är, som herr Engkvist framhöll, nästan helt enigt. Anledningen därtill är att en utredning är tillsatt för att pröva traktamentsbestämmelserna. Oppositionen har tidigare ansett att det sätt varpå bestämmelserna tillämpats i enskilda företag inte varit tillfredsställande eftersom antalet dagtraktamenten skulle sättas i relation till antalet nattraktamenten. Men den frågar är nu föremål för utredning, och på den punkten är vi således överens inom utskottet. Den reservation, som herr Engkvist talade för, behandlar emellertid en annan fråga, som på grund av de förändrade förhållanden varunder näringslivet i dag arbetar har blivit alltmer aktuell. Många människor måste i dag flytta från sin gamla bostadsort för att börja ett arbete på en annan ort, och de kanske då måste lämna ett egethem eller något liknande. Det kan i sådana fall ur samhällets synpunkt vara fördelaktigt om vederbörande bor kvar på den gamla orten och inte behöver bryta upp. På det sättet kan man motverka en flykt från landsbygden och en uttunning av glesbygderna. Det är den frågan som motionärerna tar upp. Vi har den uppfattningen att det ur taxeringssynpunkt varit ganska snäva gränser för rätten till avdrag för dem som har merkostnader på grund av att de måste bo på en annan ort än den där de arbetar. Utskottsmajoriteten har därför stannat för att på denna punkt tillstyrka en utredning av denna fråga, eftersom det är tvivelaktigt om just det problemet kan vara föremål för den sittande utredningens arbete. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I 1 § av taxeringsförordningen föreskrivs följande beträffande taxeringsarbetet: »Därvid skall iakttagas, att taxeringarna bliva överensstämmande med skatteförfattningarna samt i möjligaste måtto likformiga och rättvisa.» Detta är i och för sig en bra målsättning, och det är väl också självklart att denna målsättning är rättesnöret i taxeringsarbetet. Men skall föreskriften om rättvisa kunna följas krävs också att skatteförfattningar och bestämmelser är sådana, att de utgör en riktig grund för rättvisa och inte är ett hinder för att uppnå det syftet. Den del av skatteförfattningarna, som med anledning av motioner behandlas i föreliggande betänkande från bevillningsutskottet, nämligen bestämmelserna om rätt till avdrag för fördyrade levnadskostnader vid tjänstgöring och arbete utanför hemorten, är ett viktigt avsnitt som berör många människor. Under senare år har man gjort vissa författningsändringar, vilka tidigare har redovisats här. Jag vill för min del gärna erkänna, att det varit förändringar till det bättre. 1963 års riksdagsbeslut beträffande schablonreglerna innebar i alla fall att man gick en bit på vägen mot bättre likställighet mellan t.ex. de tjänstemän som uppbär statliga icke taxeringsbara traktamenten och dem som inte uppbär sådana. 1967 års beslut att utsträcka dessa bestämmelser till att gälla även den privata sektorn har också skapat bättre förutsättningar härvidlag. Förhoppningen måste vara att man fullföljer detta lagstiftningsarbete dithän, att samtliga enskilda företag och därmed också de anställda i dessa företag får samma förutsättningar i detta av seende som statliga, kommunala och vissa andra tjänstemän nu har. Men det finns en kategori, för vilken det ännu inte finns tillfredsställande bestämmelser om avdrag för fördyrade levnadskostnader. Jag syftar på den kategori som har sitt arbete mer kontinuerligt och under längre tid förlagt till annan plats än hemorten. Detta är en väsentlig fråga för många, och det är därför nödvändigt att vi får en generösare skattelagstiftning i berört avseende. Herr Magnusson har redan delvis berört vad som innefattas i det motionspar som tar upp denna fråga. Jag vill bara ytterligare komplettera hans uppgifter och säga att vi bör eftersträva en reell valfrihet för den enskilde. Det är enligt mitt sätt att se inte riktigt att skatteförfattningarna på sitt sätt skall vara tvingande för den enskilde. Det blir de nämligen, om icke avdragsrätten är så utformad att man får en skälig möjlighet att t.ex. välja bostadsort. Vi känner också till alla de konsekvenser en sådan tvingande bestämmelse medför. Dessa konsekvenser är i dag uppenbara för många människor. Det förändringens samhälle, som vi nu lever i, innebär för många att de får göra uppbrott från tidigare bostadsorter. Vad det medför av problem i omställningshänseende både för den enskilde och för samhället har här tidigare redovisats. Jag vill också peka på de stora samhälleliga engagemang i ekonomiskt avseende som kommer in i bilden. Många gånger betyder förflyttningen från en ort med vikande befolkningstal att samhället får ta på sig stora kostnader för att om möjligt upprätthålla servicen i den orten. Det betyder också i vissa fall att realvärden bryts ned, realvärden som i framtiden inte kan nyttjas på avsett sätt. Den nya orten måste också göra nya investeringar för stora belopp, och det är alldeles uppenbart att detta ur den samlade samhällsekonomiska synvinkeln inte är en riktig utveckling. Låt mig något exemplifiera den enskildes problem, ekonomiskt sett, i det här sammanhanget. Jag vill ta en inkomsttagare med 2 000 kronor i månaden och utgår från den förutsättningen att de fördyrade levnadskostnaderna belöper sig till omkring 870 kronor i månaden. Detta belopp sammanfaller med det omstationeringstraktamente som utgår till vissa statstjänstemän efter det nittioförsta dygnet. Det sammanfaller också med den schablonregel som nu finns för ett avdrag på 44 kronor; om den tillämpas under cirka 20 dagar i månaden, uppgår avdraget till ungefär detta belopp. Om vi då gör en jämförelse med en inkomsttagare som icke får något avdrag, betyder det att den inkomsttagaren för sina 2 000 kronor enligt normalskattetabell får ett skatteavdrag på 541 kronor. Därutöver skall han betala sina fördyrade levnadskostnader med i runt tal 870 kronor. Kvar för övriga levnadskostnader återstår således cirka 600 kronor. Det betyder ju en ganska ansträngd situation för den enskilde. Om vi tar ett exempel som sammanfaller med vad vi i princip eftersträvar, nämligen att från de 2 000 kronorna den skattskyldige först skall få göra avdrag för fördyrade levnadskostnader med 870 kronor och därutöver betala skatt på resten, får han i runt tal 900 kronor kvar att leva på, och det är ju en avsevärt förbättrad situation.

Detta belyser hur olika reglerna slår. Jag har, herr talman, med det sagda försökt ge exempel på hur angeläget det är att man löser dessa problem för de människor som under en längre tid har arbete på annan ort och som före drar att behålla sin tidigare bosättningsplats.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
Herr talman! Jag är helt överens med herr Boo om att det bör finnas en sådan rätt till avdrag som han här talat om, men så är redan fallet. Denna rätt infördes i skattebestämmelserna enligt det tillägg som gjordes 1963. Det är möjligt att det i vissa fall kan bli svårigheter när det är fråga om en utpräglad avflyttningsort. Vi har emellertid ännu inte sett verkningarna i sådana fall, och jag skulle för min del vilja starkt ifrågasätta, om man på detta område kan ha en särlagstiftning begränsad till vissa orter.
Herr talman! Vad herr Engkvist senast yttrade vill jag bara kommentera med att säga att det är otänkbart att man kan ha på det sättet. Jag vill därutöver säga beträffande de undantag — om man skall kalla det så — som nu finns med en generösare tilllämpning av avdragsreglerna och förlängning av den kortare tid som är föreskriven, att dessa undantag tydligen förekommer ytterst sällan.

Trots detta har icke den generösare tillämpningen medgivits i detta fall. Jag anser, herr talman, att det bör klart framgå hur en tolkning av skattelagstiftningen skall ske. Framför allt bör vi komma dithän att det finns en reell valfrihet. Den föreligger först då man överlåter till den enskilde att bedöma, om han vill ha de eller de kostnaderna för att utföra sitt arbete, varefter han självfallet blir beskattad för den överskjutande delen. Först då finns den reella valfriheten.
Herr talman! Jag upprepar vad jag tidigare har sagt att det redan finns en sådan bestämmelse.

Herr talman! Jag har i min motion II: 828 påtalat de orättvisor som kan förekomma beträffande traktamentsavdragen. BL a. har jag tagit upp exemplet med byggnadsarbetare i Stockholms län som arbetar på annan ort än där de har sin bostad och som av arbetsgivaren erhåller traktamenten, för vilka de i sina deklarationer gjort avdrag enligt gällande bestämmelser för endagsförrättningar. Avdragen har godkänts av olika taxeringsnämnder i länet, men taxeringsintendenten har överklagat och prövningsnämnden har bifallit hans yrkande och i flera fall ändrat taxeringsnämndens beslut. Taxeringsintendenten har motiverat sitt avslagsyrkande med att många av dessa byggnadsarbetare har arbetat på samma ort under så lång tid att de borde flyttat dit.

Arbetar han en kort tid hos olika arbetsgivare på annan ort än bostadsorten, kan han också få göra avdrag. Om arbetet räcker mindre tid än en månad, behöver han inte ens ta upp beloppet i deklarationen, ty om traktamentet inte överstiger 500 kronor eller avser högst 24 förrättningsdagar, föreligger inte enligt bestämmelserna någon deklarationsskyldighet. Mot denna bakgrund kan man undra vilka motiveringarna är för de skilda bestämmelserna. Med min motion har jag åsyftat att få till stånd en ändring beträffande just de här orättvisorna. För en del år sedan framhölls att arbetaren inte bör vara någon hoppjerka, men sådana här system bidrar till att många blir det; det hela får kanske betraktas som ett led i strävandena att förverkliga den rörliga arbetsmarknad som det så ofta talas om. Det enhälliga utskottet framhåller med anledning av min motion, att det tillsatts en utredning som fått namnet traktamentsbeskattningsutredningen, vilken har till uppgift att se över dessa saker. Detta är mycket bra i och för sig. Utskottet anser emellertid att yrkandet i motion II: 828 därmed har tillgodosetts. Jag är som sagt tacksam för att frågan skall utredas, men för alla dem som nu blir orättvist drabbade är det en klen tröst att veta att Iösandet av problemet kanske uppskjuts till en oviss framtid. Därför hoppas jag att utredningen slutför sitt arbete så fort som möjligt och att resultatet le der till större rättvisa. Dessförinnan är icke mitt motionsyrkande — i motsats till vad utskottet framhållit — helt tillgodosett, ty det måste först komma ett förslag i den riktning som anges i motionen. För Övrigt saknar jag i utskottsbetänkandet: »Även vid förrättningar utan ledning av bl.a. min motion och de frågor som där tagits upp.

Herr talman! Herr Engkvist sade att han var nöjd med den skatteförfattning som finns på det område vi nu diskuterar. Ja, de undantag som nu är redovisade är naturligtvis värdefulla i sig själva, men av vad jag tidigare anfört torde ha framgått att till och med tolkningarna av de undantagsbestämmelserna är ganska olika. Vad vi motionärer har åsyftat — och det har även bevillningsutskottets majoritet förordat — är en utredning som siktar till reell och full valfrihet. Den valfriheten saknas, om man inte får göra avdrag för fördyrade levnadskostnader, oberoende av tidsmässighet och övriga bedömningar som däri kan inläggas. Jag vill också understryka att om den skattskyldige finner det förenligt med sina egna och sina anhörigas intressen att bo kvar på den tidigare bostadsorten, så bör skattebestämmelserna vara så utformade att han har möjlighet att göra det utan de ekonomiska konsekvenser som detta nu kan medföra.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 52 behandlas två mo tionspar, i vilka företagens möjligheter till avdrag vid beskattningen för forskningskostnader tas upp. Dessa problem har tidigare varit föremål för riksdagens behandling vid ett flertal tillfällen. När man tar del av utskottets betänkande finner man satt skillnaden i uppfattning i sak inte tycks vara särskilt stor mellan utskottsmajoriteten — som denna gång består av företrädare för de borgerliga partierna — och den mening som företräds av oss socialdemokratiska reservanter. Vi är alla ense om att forskningsoch utvecklingsarbete har en avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Det har bl.a. tagit sig det uttrycket att vi genomför en mycket kraftig utbyggnad av det statliga stödet till den grundläggande forskningen och givetvis också till den högre utbildningen. Denna bedrives ju främst för att tillgodose samhällets behov av en teknisk utveckling, men den utgör givetvis också ett betydande indirekt stöd till företagens utvecklingsmöjligheter. Även inom näringslivet bedrivs det en omfattande forskning, och den bör självfallet stimuleras och underlättas. Det är när det gäller den formella handläggningen som uppfattningarna går isär. Motionärerna och utskottsmajoriteten önskar få en översyn av reglerna för forskningsoch utvecklingsarbete samt utredning och förslag till regler om skattefri avsättning till forskningsfonder.

Av proposition nr 68 till årets riksdag framgår att frågan om forskningsutgifternas behandling i skattehänseende omhänderhas av företagsskatteutredningen. Vi reservanter kan därför inte anse att det föreligger skäl att nu hemställa om en särskild utredning. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Bland de tendenser som på senaste tiden gjort sig gällande i vårt land och som inger en viss oro märks framför allt den minskade ökningen i tillväxttakten inom produktionen. Det har också varit en minskning av investeringsviljan i näringslivet — investeringarna torde ligga mellan 1,4 och 1,5 procent under föregående års, och denna minskning torde tyvärr komma att fortsätta under återstoden av året. Den främsta svårighet som det svenska näringslivet haft att brottas med på senare tid är det höga kostnadsläget, som gör att vår konkurrensförmåga försvagas. När det gäller att minska på kostnaderna letar man självfallet ute i näringslivet efter olika projekt, och då har det inte kunnat undvikas att man även minskat på forskningsutgifterna. Vi är väl alla, som herr Carlstein sade, överens om att forskningen har utomordentligt stor betydelse — därom står det alltså inte någon strid. Men frågan är huruvida vi i större utsträckning än som nu sker skall premiera den forskning som genomförs ute i det enskilda näringslivet. Beträffande kostnaderna för den forskning som har en direkt anknytning till produktutvecklingen föreligger otvivelaktigt redan nu avdragsrätt, men diskussionen gäller de mera långsiktiga projekten och idéutvecklingen i anslutning till dem. Vi inom oppositionen har den uppfattningen, att det skulle vara av utomordentligt stor betydelse om man ute i näringslivet finge lägga upp forskningsfonder som kunde tas i anspråk för genomförande av olika projekt. Det finns ju positiva erfarenheter av systemet med investeringsfonder, som inne bär att man under goda år gör avsättningar och sedan använder medlen för investeringar under mindre goda år. Det är ett motsvarande system på forskningssidan som vi nu förordar. Möjligheter skulle alltså öppnas att göra avsättning till forskningsfonder under goda år och använda medlen när detta visar sig vara betydelsefullt. Det är i fråga om metodiken för att angripa problemet som vi inte är alldeles överens. Reservanterna uttalar att frågan redan behandlas av företagsskatteutredningen. Det är möjligt att så är förhållandet, men vi har ansett att frågan har så stor betydelse att det måste göras en särskild påstötning i saken. Utskottsmajoriteten har därför stannat för att begära en speciell utredning. Vi har naturligtvis ingenting emot att frågan behandlas av den sittande företagsskatteutredningen, men utredningen bör i så fall få i uppdrag att behandla problemet med förtur.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
Herr talman! Jag har begärt ordet för att ställa en fråga till reservanternas talesman herr Carlstein. Dessförinnan vill jag dock konstatera att vi inom utskottet är, som herr Carlstein och utskottets vice ordförande här påpekat, överens om en hel del saker. Vi är överens om att den allt snabbare tekniska utvecklingen visar behovet av att resurserna för den tekniska forskningen ytterligare ökas.

Men man måste fråga sig hur tålmodig riksdagen egentligen skall vara gentemot en regering som fick ett upp drag för nio år sedan och ännu inte påbörjat det utredningsarbete riksdagen enhälligt har begärt. Vi är dessutom överens om att det är en brist att den svenska skattelagstiftningen saknar uttryckliga bestämmelser om forskningskostnaders behandling i skattehänseende och att saken behöver utredas. Reservanternas talesman, herr Carlstein, hänvisade i sitt anförande till att dessa spörsmål handlägges av företagsskatteutredningen. Nu är min fråga till herr Carlstein: Gör de det? Det är klart att företagsskatteutredningen enligt sina direktiv har möjlighet att behandla spörsmålen. Företagsskatteutredningen lade någon gång i somras fram ett betänkande om avskrivningsmöjligheter på byggnader som användes i rörelse o.s.v. Men därefter har denna utredning, såvitt jag vet, inte hållit något enda sammanträde, och utredningens ordförande har i ett offentligt uttalande sagt att utredningens fortsatta arbete blir beroende av finansministerns ställningstagande. När reservanterna nu säger att saken behandlas av företagsskatteutredningen, blir alltså min fråga till herr Carlstein: Kan herr Carlstein bekräfta att så är fallet?

Frågan om avdrag för forskningskostnader kommer in som en naturlig del däri och måste behandlas i det stora sammanhanget. Herr Gustafson begärde emellertid att jag skall bekräfta att så är fallet. Jag kan göra det med hänvisning till pro position nr 68 som riksdagen behandlade under våren. Där står det att frågor om forskningsutgifternas behandling i skattehänseende handlägges av företagsskatteutredningen och därför inte berörs i proposition nr 68. Jag anser att det därmed är bekräftat att företagsskatteutredningen sysslar med dessa frågor, herr Gustafson.
Herr talman! Sedan den proposition skrevs som herr Carlstein åberopar har en hel del hänt. Ifrågavarande utrednings ordförande har offentligen förklarat att det fortsatta arbetet blir beroende av finansministerns uttalanden. Utredningen har såvitt jag vet inte haft något sammanträde och det har inte meddelats att den kommer att ta upp dessa frågor. En sak är alltså fullständigt klar: Frågan om forskningskostnaders behandling i skattehänseende har hittills icke diskuterats av företagsskatteutredningen. Företagsskatteutredningens ordförande har sagt att det framtida arbetet i viss mån blir beroende av finansministerns ställningstagande. Följaktligen har vi inga garantier för att de frågor som vi alla är överens om skall utredas verkligen blir utredda. Är det då inte säkrast, herr talman, att följa utskottsmajoritetens förslag, som innebär att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär en översyn av dessa problem? Då får vi garantier för att dessa frågor blir föremål för den utredning som hela kammaren är ense om att de borde bli. Det är därför, herr talman, jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vid inkomstbeskattningen gäller bl.a., att ett komplex av jordbruksfastigheter, som i ekonomiskt hänseende utgör en förvaltningsenhet, skall anses utgöra en förvärvskälla. En följd härav är att inkomster och utgifter för de olika jordbruksfastigheterna som drives i sambruk redovisas gemensamt på en jordbruksbilaga; så ock avdragen för värdeminskning av skog. Motionärerna har aktualiserat ett fall, där ägaren av en skogsfastighet hade avsett att delvis finansiera anskaffandet av en intilliggande skogsfastighet genom avverkningar på den sistnämnda fastigheten. Han hade därvid räknat med att värdeminskningsavdraget enbart skulle påföras den tillköpta fastigheten. I en framställning till riksskattenämnden om förhandsbesked i ärendet hade köparen i fyra punkter begärt att få veta, vilka förhållanden på den tillköpta fastigheten som skulle läggas till grund vid beräkningen av värdeminskningsavdraget. Riksskattenämnden har i sitt förhandsbesked sagt, att nämnden, oavsett om jordbrukaren förvärvar hela fastigheten eller en del därav, finner omständigheterna vara sådana, att den nyförvärvade fastigheten samt de redan tidigare ägda fastigheterna måste anses utgöra en förvärvskälla. Redovisningsavdraget kommer följaktligen att bestämmas av de skogliga förhållandena på de båda fastigheterna. I ett utslag den 9 maj 1967 har regeringsrätten ej funnit skäl att göra ändring i förhandsbeskedet. Vi är inom bevillningsutskottet medvetna om att regeringsrättens ställningstagande i saken har medfört vissa svårigheter för de skattskyldiga samt för de myndigheter som handlägger frågor om jordbrukets yttre rationalisering. Meningarna har varit delade även inom utskottet om det berättigade i motionärernas yrkande. De åtgärder som hittills vidtagits i rationaliseringssyfte för jordbruket har inte alltid lett till önskat resultat. Ett bifall till motionen skulle dessutom innebära avsevärda avsteg från allmänna principer för inkomsttaxeringen. I ett avseende förmodar jag dock att utskottet är enhälligt, nämligen i uppfattningen att saken är mycket komplicerad. Utskottet har vidare erfarit att spörsmålet har uppmärksammats av skogsskattekommittén, vilken beräknas vara färdig med sitt uppdrag vid årsskiftet 1968—1969. Reservanterna har därför ansett det vara klokt och lämpligt att avvakta resultatet av kommitténs arbete innan definitiv ställning tages till motionärernas lagstiftningsyrkande i denna besvärliga fråga. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr John Ericsson m.fl.

Herr talman! Herr Andersson i Essvik har mycket noggrant redogjort för bakgrunden till att denna fråga förts fram till riksdagen, varför jag inte behöver trötta kammarens ledamöter med den saken. Det är av stor betydelse att en rationalisering sker på skogsbruksområdet. Därför har det blivit ganska vanligt att en jordbrukare köper in en gård som ligger vid sidan av hans egen för att på det viset utöka sitt skogsinnehav, varigenom han får en mera rationell drift. Praxis har blivit att vederbörande inte behövt slå ihop inkomsterna. Det värdeminskningsavdrag för skog som uppkommer vid försäljning från den nyinköpta gården kunde han räkna för sig, och han behövde alltså inte därvidlag ta hänsyn till det tidigare skogsinnehavet. Det regeringsrättsutslag som nu kommit innebär därför en överraskning. Det har tolkat bestämmelserna på ett annat sätt än som tidigare tillämpats. Utskottsmajoriteten har därför menat att det är nödvändigt att omedelbart försöka rätta till detta förhållande utan att avvakta att skogsskattekommitténs resultat föreligger. Men här föreslås egentligen ingenting annat än att man i lag fastställer vad som varit praxis under lång tid och som även visat sig vara till nytta. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle i grova drag kunna instämma i vad herr Magnusson i Borås här har anfört. I föreliggande utskottsbetänkande hemställes om en sådan ändring av kommunalskattelagen, att vid inköp av skogsfastighet eller del av sådan avdrag för värdeminskning av skog under vissa förutsättningar skall få beräknas särskilt för den tillköpta fastigheten eller fastighetsdelen utan beaktande av förhållandena på den tidigare innehavda fastigheten. Enligt regeringsrättens ställningstagande, för vilket herr Andersson i Essvik tidigare har redogjort, har det fastställts att värdeminskningsavdraget för skog inte får beräknas enbart på den tillköpta delen utan att detta skall slås ut även på det skogsmarksinnehav som tidigare tillhört hemmanet. Detta regeringsrättens utslag har väckt en viss förvåning inte bara hos den som i kompletteringssyfte önskar förvärva skog utan jämväl hos vissa skattemyndigheter. De skattemässiga svårigheter som härmed uppkommer bar visat sig innebära betydande hinder för den rationaliseringsverksamhet som bedrivs från lantbruksnämndernas sida. Det kanske också bör understrykas att det inte är de större jordoch skogsägarna som drabbas av dessa snäva skatteberäkningsbestämmelser, utan det blir givetvis de ofullständiga hemman, som från lantbruksnämndens och lantbruksstyrelsens sida bedömes böra kompletteras, som drabbas i detta sammanhang. Med beaktande av de mindre och medelstora hemmansinnehavarna bör således här angivna värdeminskningsregler med det snaraste ändras enligt utskottets förslag. Det är dessa synpunkter som legat till grund för utskottets bedömning av denna fråga, och jag ber, herr talman, att med denna korta motivering få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Anledningen till att de motioner väckts som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 54 är det utslag i regeringsrätten i fjol som redan nämnts i denna debatt. Det innebär att en skogsfastighet som inköpts för komplettering inte får behandlas som en fristående enhet när man räknar fram det i taxeringssammanhang avdragsgilla beloppet för värdeminskning vid avverkningar. I stället skall kompletteringsfastigheten och köparens tidigare innehavda fastighet räknas som en enhet. När köparen avverkar skog på den nya fastigheten påverkas alltså värdeminskningsavdraget även av ingångsvärdet och virkesförrådets storlek på det gamla fastighetsinnehavet. Även om regeringsrättens utslag kan sägas ha stöd i den nuvarande lagtexten har man allmänt tolkat det som ett avsteg från gällande praxis. För att skapa klarhet och få fram så ändamålsenliga regler som möjligt har vi motionärer föreslagit ett tillägg till lagtexten vari tidigare gällande praxis slås fast. Frågan har betydelse främst från rationaliseringssynpunkt. Skulle = taxeringsintendenterna i framtiden anse sig bundna av regeringsrättens utslag får man räkna med en kraftigt negativ effekt på skogsrationaliseringen. Stora praktiska svårigheter kommer att uppstå för de skattskyldiga och inte minst för myndigheterna. Skogsägare som ämnat förvärva tillskottsskog kommer att få mycket svårt att överblicka vilka skattekonsekvenser köpet för med sig. Man får därför räkna med att de av ren försiktighet avstår från köp även om sådana skulle vara mycket lämpliga från struktursynpunkt. I många fall kommer naturligtvis också möjligheten att finansiera tilltänkta kompletteringsköp att försvåras. Direkt besvärligt blir läget för åtskilliga skogsägare som genomförde kompletteringar under åren 1966 och 1967 mot bakgrund av då rådande skattepraxis. Utskottet har tagit fasta på rationaliseringsaspekterna och tillstyrkt motionerna. En återgång till tidigare praxis skulle innebära väsentliga förenklingar vid taxeringen och ökade möjligheter för enskilda skogsägare att finansiera tillskottsköp. Får nuvarande regler stå kvar riskerar man däremot ett allvarligt avbräck i rationaliseringsverksamheten. Det är alltså först och främst de praktiska problem som uppstår om man inte återgår till tidigare praxis, som bör få fälla utslaget.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

Herr talman! Syftet med motionerna är att genom lagstiftning åstadkomma högre värdeminskningsavdrag för skog. Efter regeringsrättens utslag har tidigare praxis ändrats. Socialdemokraterna inom utskottet har ställt sig positivt avvaktande till motionernas yrkanden. I vår reservation säger vi att vi vill avvakta resultatet av den utredning som pågår och som väntas ha slutfört sitt arbete vid årsskiftet, innan vi vill ta ställning till denna komplicerade fråga. Det finns flera frågeställningar i detta sammanhang: Hur påverkas själva taxeringsförfarandet?

Vi har alltså inte sagt bestämt nej till förslaget, men vi vill ha frågorna mer belysta innan vi tar ställning till dem. Jag tycker också att de som företräder utskottets uppfattning vid närmare eftertanke borde ha kommit till samma mening.